Fru talman! För en tid sedan fick jag frågan: Vad tänker du på när du hör ordet bonde? Mitt svar och det första jag kom att tänka på var bra mat. På något sätt är väl det en idealbild som dyker upp. På något sätt vill vi ju att jorden, skogen, havet, vårt ekosystem ska producera bra mat och rent vatten. Men tyvärr är det inte fallet. När vi socialdemokrater fokuserar på mervärden som högt ställda krav på djurskydd och god miljömässighet är det att ta ansvar för nuvarande och kommande generationer, för en hållbar värld. Det är för oss ett sätt att rusta jordbruk, skogsbruk och landsbygd för att kunna konkurrera på världsmarknaden. Om svenska produkter ska tilltala konsumenterna måste de ha kvaliteter som gör att de just för att de är tillverkade i Sverige har ett ökat marknadsvärde. Vi menar att det är så vi säkrar en värdeburen tillväxt och arbetstillfällen i de gröna näringarna. Jag beklagar att den ansvarige landsbygdsministern inte synes ha möjlighet att närvara i kammaren för att diskutera detta viktiga område. Om jag ska vara lite elak kan jag väl säga att det kan vara ett symtom på den passivitet som vi tycker präglar den sittande borgerliga regeringen. Fru talman! I Socialdemokraternas budgetmotion konstaterar vi att Sverige behöver en ny färdriktning. Vi vill ha ett hållbart samhälle där välfärd och möjligheter kommer alla till del. Vi vill utveckla Sverige mot ett mer modernt och framåtblickande samhälle. Vi har högre ambitioner för Sverige. De borgerliga partierna har i finansutskottet ställt sig bakom den ram för utgiftsområde 23 som vi nu debatterar. Beslut om samtliga anslag inom ett utgiftsområde ska enligt budgetprocessens regler fattas genom ett enda beslut. Vårt förslag på det här området överstiger denna nivå och kan därför inte formellt tas upp till behandling. Vi vidhåller dock vår uppfattning och anser att anslaget inom utgiftsområde 23 borde ha utökats med 110 miljoner kronor, som framgår av vår kommittémotion MJ376 och vårt särskilda yttrande i detta betänkande. Jag vill här ta tillfället i akt att berätta mer om vilka beslut vi hade önskat att Sveriges riksdag beslutat om. Fru talman! Det breda svenska jordbruket har flera, men framför allt två stora utmaningar, dels att kunna konkurrera i en allt tuffare internationell konkurrens, dels att minska sin klimatpåverkan och kemikalieanvändning och producera bra mat. Vi hade gärna sett att Sverige tagit större ansvar på hemmaplan för den omställningen. Vår uppfattning är att den stora majoriteten av våra brukare av både jord och skog vill ställa om till ett mer hållbart brukande. De goda krafterna behöver stödjas. Vi föreslår därför att skatten på handelsgödsel återinförs. Handelsgödsel bidrar till klimatförstöringen eftersom det orsakar utsläpp av dikväveoxid, en lustgas som är en 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid. Eftersom vi föreslår ett återinförande av handelsgödselskatten föreslår vi naturligtvis att återföringen på 110 miljoner kronor behålls. Det menar vi är att ta ansvar. Vi menar att det finns en poäng med att använda medel från miljöstyrmedel till investeringar som också leder till minskade utsläpp. Då kan åtgärderna få dubbel effekt. Fru talman! Regeringen föreslår sänkta kontrollavgifter för den statliga veterinärkontrollen på slakterierna. Det är ett synnerligen oklokt sätt att hantera våra gemensamma pengar. Den dåliga konkurrensen i den svenska slakteribranschen gör att vi anser att det är tveksamt om de 90 miljonerna verkligen kommer att ge avsedd effekt. Det råder också stor osäkerhet om huruvida denna statliga subvention kommer att komma bonden eller konsumenterna till del. Vi avvisar den därför. Vi tycker att det är klokare att i stället använda pengarna på följande sätt: Vi vill tillföra 25 miljoner kronor för att främja produktion, konsumtion och handel med ekologiska produkter. Vi socialdemokrater har som mål att 30 procent av marken ska vara ekologiskt odlad 2020. Det kräver ett större engagemang. Under senare år har köttkonsumtionens påverkan på klimatet uppmärksammats. Globalt orsakar köttproduktionen större utsläpp av växthusgaser än transportsektorn. För ett hushåll utgör maten på tallriken en tredjedel av hushållets klimatpåverkan, och en stor del av denna kommer från köttet. Vi socialdemokrater konstaterar att en måltids klimatpåverkan halveras om den är vegetarisk. Vi ser möjligheter med att offentliga verksamheter kan och ska kunna gå före genom att upphandla och erbjuda ekologiska produkter och genom att introducera vegetariska alternativ. På så sätt bygger vi en hemmamarknad för det ekologiska jordbruket och minskar vår klimatpåverkan. Vi vill därutöver förstärka anslaget till bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar med 10 miljoner kronor. Det skulle kunna underlätta att det blir handling av den handlingsplan kring EHEC som lades fram av flera myndigheter 2008 men som hittills inte lett till något intresse från regeringens sida. Vi menar därutöver att rovdjurspolitiken är beroende av att det ersättningssystem som finns fungerar. Det gör det inte i dag. Kritiken är hård. Vi vill därför tillföra 10 miljoner kronor till rovdjursskadeersättningen. Vi står bakom regeringens förslag om en djurvälfärdsersättning till grisuppfödarna, eftersom denna lösning har dubbel effekt. Förutom förbättrad lönsamhet förhindrar den också urvattning av det svenska mervärdet, eftersom stöd ges till åtgärder som går utöver svensk lagstiftning. Men vi ser mycket allvarligt på att regeringen finansierar förslaget genom att sänka miljöersättningarna i landsbygdsprogrammet. Vi menar att det kan få stora konsekvenser för den biologiska mångfalden på landsbygden. Därför förstärker vi anslaget för miljöersättningarna med 45 miljoner kronor i svensk egenfinansiering. Det gör att Sverige får ökat stöd för miljöersättningar från EU med motsvarande belopp, vilket betyder 90 miljoner kronor i miljöersättningar till lantbrukare. Fru talman! En förändrad kemikalieanvändning och god miljömässighet är viktiga mervärden, men det gäller också djurskyddet. Att urholka dessa politikområden, vilket den passiva borgerliga regeringen faktiskt gör, är att urholka det svenska mervärdet och långsiktigt även den svenska konkurrenskraften. Det behövs en stark djurskyddstillsyn som bygger allmänhetens förtroende för mervärdet. På många ställen görs i dag inga planerade kontroller. Vissa länsstyrelser har inte ens resurser till de akuta kontrollerna. Vi menar att regeringen omgående behöver göra en översyn av systemet och återkomma till riksdagen med en plan för hur djurskyddet ska kunna upprätthållas. Länsstyrelserna bör få förstärkta resurser, och vi menar att kontrollavgifterna kan återinföras för att finansiera en ökad tillsyn. Lika viktigt som att odla mervärdena är att synliggöra för konsumenterna vilka produkter som är svenska, både i livsmedelsbutiken och i restaurangen. Vi vill ha en obligatorisk ursprungsmärkning och menar att det är ett klokt sätt att få fler som väljer att köpa det som är producerat i Sverige. Vi är kritiska till att regeringen stoppade utgivningen av Livsmedelsverkets information kring matens klimatpåverkan. Vi anser att det är rimligt och viktigt att en svensk myndighet med ansvar för livsmedel får informera medborgarna i landet om den klimatpåverkan som vår konsumtion har. De reviderade råden behöver publiceras. Fru talman! Sverige behöver en långsiktig livsmedelsstrategi för vilken matproduktion som ska ske i Sverige och hur den ska anpassas till klimatåtagandena och klimatförändringen. Den svenska livsmedelsproduktionen fortsätter att minska i förhållande till konsumtionen. Sverige står inför ett allvarligt problem med vår självförsörjningsgrad i en värld där efterfrågan på livsmedel hårdnar. Inget EU-land har så låg självförsörjningsgrad som Sverige. En livsmedelsstrategi behöver utformas i ljuset av att vi stöder en fri marknad och minskade subventioner. En utredning behöver tillsättas som kan svara på vad samhället kan vidta för åtgärder på kort och medellång sikt. Den bör också överväga om Sverige behöver ha ett långsiktigt livsmedelssäkerhetsmål. Det regeringen genomför under namnet "Sverige - det nya matlandet" bör helt enkelt enligt vår mening omvärderas och ersättas med ett arbete för att ta fram en långsiktig livsmedelsstrategi. Fru talman! Skogen ska vårdas och nyttjas så att vi alla, barn, barnbarn och barnbarnsbarn, får del av dess nyttigheter. Som en av världens främsta skogsnationer, och den största inom EU, behöver Sverige vara en internationell föregångare. Ned över Skandinavien sträcker sig en kil av tajgan som bildar ett unikt skogsområde med en rik biologisk mångfald, värdefull för hela världen. Samtidigt är skogen en viktig naturresurs med vars hjälp vi byggt upp den svenska välfärden och som fortfarande är en bas i svensk sysselsättning. Skogen ska förvaltas i balans mellan naturvårdsintresset och naturresursen, som ger sysselsättning åt tusentals. Denna samregim är en skör balans. Vi menar att den borgerliga regeringen äventyrar denna samregim. Produktionsmålet har fått ta överhanden. Regeringen behöver prioritera skydd och skötsel. Det behövs också åtgärder som stimulerar till ett mer miljövänligt skogsbruk. Statens resurser behöver ökas för att köpa in och bevara värdefull skog i syfte att bevara den biologiska mångfalden, något som vi socialdemokrater också föreslagit i vår budget. Skogsstyrelsens inventering visar att ungefär en fjärdedel av alla avverkningar inte når upp till lagens nivå. Vi anser att regelefterlevnaden vid avverkning måste öka och bättre stöd ges till skogsägaren inför avverkning för att minska miljöpåverkan. Det är dags att pröva frågan om en sanktionsavgift om man inte sköter sin miljöhänsyn. Vi menar att en översyn av skogsvårdslagen behöver göras för att åter jämställa skogsvårdslagens miljömål och produktionsmål. Fru talman! Jag har nu försökt ge en bild av socialdemokratins ansvarstagande på hemmaplan för ett hållbart samhälle där välfärd och möjligheter kommer alla till del. Vi vill utveckla Sverige till ett mer modernt och framåtblickande land. Det handlar om fullt fokus på det som är mervärdena: högt djurskydd, god miljömässighet och konsumentinflytande. Jag avslutar med att ställa några enkla frågor till de ledamöter som företräder den borgerliga minoritetspolitik som kommer att bli Sveriges: 1. På vilket sätt tar ni på hemmaplan ansvar för svenska klimatåtaganden också när det gäller jordbruk och skogsbruk? 2. Kommer ni att ta ansvar för att tillsätta en utredning om en långsiktig svensk livsmedelsstrategi? 3. När kommer vi att kunna se förstärkta mervärden i form av starkare djurskydd och bättre miljömässighet i svenskt jordbruk? 4. När kommer produktionsmål och miljömål att i praktiken jämställas i skogspolitiken?

Fru talman! Jag tänker redogöra för Miljöpartiets motion MJ467 avseende utgiftsområde 23, Areella näringar, landsbygd och livsmedel . Där har vi tilldelat 693 miljoner kronor utöver regeringens förslag. Hur de fördelas i detalj finns med i vår motion. Jag tänker dra de stora delarna här. En stor del av satsningarna syftar till att uppfylla de nationella miljömålen inom utgiftsområdets ramar. Största satsningen sker inom miljömålet för den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena i åkermark, men stora belopp har även avsatts för att skydda den biologiska mångfalden i skogen. Satsningarna på jordbruksområdet finansieras till stor del genom återinförd skatt på konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Detta sker enligt principen att förorenaren betalar. Precis som föregående talare sade blir det på så vis en dubbel miljönytta. Det blir ett slags grön skatteväxling. Varför vill vi då återinföra skatt på konstgödsel? Jo, tillverkningen av konstgödselkväve kräver motsvarande en liter olja per kilo kväve. Det är alltså fossil energi som alstrar både koldioxid och lustgas vid tillverkningen, och vid användningen frigörs lustgas, som är en mycket potent och kraftig växthusgas. Ledande miljöforskare som Johan Rockström har påpekat att ett av de tre områden där mänsklig verksamhet har överskridit de ekologiska ramarna är en rubbad kvävecykel. Industrikvävet står för det allra mesta av människans kvävetillförsel, och 85 procent av detta kväve används i konstgödsel. Konsekvenserna av detta kväveöverflöd, eller denna kvävekaskad, som forskarna kallar det, är klimatpåverkan, övergödning, försurning, biologisk mångfald och ozonhål. Till exempel kan vi alla se att kväveälskande växter tar överhanden. Jag gissar att det väl är en och annan här inne som tycker att det kanske har blivit lite väl många maskrosor. Forskarnas slutsats är entydig. Lösningen på samtliga kväveproblem är en och densamma, nämligen att minska den mänskliga nybildningen av reaktivt kväve. Det är därför vi vill beskatta konstgödselkvävet. Det handlar inte om att vi vill bråka och göra livet surt för svenska bönder. Den borgerliga regeringen brukar annars, som vi hörde Anita Brodén göra i den tidigare debatten, tala sig varm för ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken som princip. En konsekvens av dyrare konstgödsel blir naturligtvis att det ökar incitamentet för lantbrukare att lägga om till ekologisk drift. Det ökar också incitamentet för att spara kvävet på gården och att använda kvävefixerande växter, så kallad biologisk fixering. Förutom kvävet vill vi även beskatta den giftiga tungmetallen kadmium. Vi tycker att det är oansvarigt att låta kadmiumhalterna öka i våra svenska jordar. Därtill ska vi lägga trycket på bönderna att ta emot rötslam från reningsverken - ett rötslam som innehåller kadmium om än i låga och kanske minskande halter. Regeringen har nu gett myndigheterna i uppdrag att minska EU:s gränsvärden för kadmium. Det är bra, men vi får inte slå oss till ro med detta. Lägets allvar kräver handling nu. Att bekämpa kadmiumspridningen är att värna åkermarken. Det är också att värna folkhälsan. Ett annat sätt att värna åkermarken är att ge den status som riksintresse. Vidare vill vi införa ett omställningsstöd till certifierad ekologisk produktion. Vi vill också underlätta för konsumtion av ekologiskt producerade livsmedel. När det gäller djurskydd vill vi inrätta en djuretisk ombudsman. Vi vill också inrätta ett centrum för alternativ till djurförsök. Vi ger Jordbruksverket utökade resurser för att stärka djurskyddsarbetet. Regeringens demontering av miljöarbetet vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vill vi förhindra genom att tillföra medel, 45 miljoner kronor, som ska användas till miljöanalysarbete. Vidare vill vi satsa 117 miljoner kronor på forskning inom Formas, Forskningsrådet för areella näringar och samhällsbyggande. Detta var i korthet innehållet i vår budgetmotion.

Fru talman! Sverigedemokraterna ser med stor oro på hur svenska jordbruksnäringar minskar i omfattning och att nettoimporten av det vi äter ständigt tycks öka. Den senaste tiden har det varit särskilt akut för Sveriges grisproducenter, där trycket från utländskt kött skapat stora lönsamhetsproblem. Det ter sig för mig märkligt hur alliansregeringens målsättningar, framför allt gällande miljömålen, fått så stort trumfvärde att man mer eller mindre driver ut jordbruket från Sverige. Det finns mängder av politiska målsättningar om ekojordbruk, klimat, djurskydd och mycket annat, men det finns egentligen ingen målsättning om huruvida vi ska ha något jordbruk kvar i Sverige eller om i vilken omfattning vi ska vara självförsörjande. Detta är något som jag hoppas vi kan komma till rätta med. Som exempel kan man konstatera att Sverige, som redan har kanske Europas högsta skatter på diesel, inte bara ska införa generella höjningar av koldioxidskatten utan också mer eller mindre avskaffa den återbetalning av koldioxidskatt som jord och skogsbruk har fått och som har gjort att många kvarvarande näringar har kunnat hålla näsan ovanför vattenytan. Vi i Sverigedemokraterna har därför i vår skuggbudget föreslagit en motsatt inriktning där vi i stället höjer återbetalningen av den skatt som jord och skogsbruket betalar på sin energi. Till detta vill vi avsätta 200 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 50 öre per liter diesel. Detta vill vi göra för att stärka den svenska konkurrenskraften för jordbruket. Vi kan konstatera att om vi ställer alltför stora krav på det inhemska jordbruket kommer vi att driva näringen utomlands för att sedan få importera motsvarande varor men som då framställts med mindre hänsyn till miljö och andra värden, såsom djurskydd. Även när det kommer till djurskyddet har vi angelägna problem att lösa. Vi kan och ska vara stolta över att vi i Sverige lägger stor vikt vid att våra djur ska ha det bra, men även detta har resulterat i en konkurrenssnedvridning där det billigare utländska köttet flödar in i Sverige - kött där djurens status och välvärd är sekundär eller ibland obefintlig. Ritualslaktat kött där djuren avblodas utan bedövning är på vissa håll mer regel än undantag. Konsumenterna väljer i stor utsträckning det kött som är billigast framför det kött där djuren haft det bäst. Det kanske inte är någon överraskning för någon, men så ser det ut. Ofta är det också svårt för konsumenten att veta om djuren har utsatts för regelrätt djurplågeri. Därför vill Sverigedemokraterna att kött från djur som har slaktats under bestialiska former utan bedövning ska förbjudas. Men fram till att ett importstopp för den här typen av kött är möjligt ska köttet åtminstone märkas tydligt. Om vi menar allvar med vår djurskyddspolitik finns det anledning att se till att våra bönder kompenseras för de insatser de gör för djurvälfärden. Alternativet blir att djuren för varje ny pålaga från oss politiker faktiskt får det sämre, eftersom det kött vi lägger på tallriken i än större utsträckning importeras från länder där djurvälfärden är långt sämre. Sverigedemokraterna vill därför anslå pengar till djurvälfärdsersättning, och de pengarna har vi i denna budget riktat speciellt till grisnäringen på grund av de akuta lönsamhetsproblem som vi har sett inte minst under det gångna året. I en mer långsiktig strategi vill vi dock att även andra animalieproducenter ska kunna kompenseras för en mer kostsam djurvälfärd. Detta tror vi är nödvändigt för att legitimera de högre krav som svensk lagstiftning stipulerar, och vi tror att det starkt skulle bidra till att djurskyddskraven också efterlevs. Sedan länsstyrelserna tog över kontrollen av djurskyddstillsynen från kommunerna kan man utläsa att effektiviteten har ökat gällande interventionerna, och det finns skäl att tro att bedömningarna har blivit mer rättvisa. Dock kan man se att kontrollerna till antalet har blivit betydligt färre. Därför har Sverigedemokraterna ett utökat anslag på 45 miljoner till länsstyrelserna, avsett att öka antalet djurskyddskontroller. Regeringen har deklarerat att man, likt Sverigedemokraterna, vill sänka avgifterna för veterinärkontroll på landets slakterier. Regeringen har föreslagit 90 miljoner kronor för det ändamålet. Då vi lät riksdagens utredningstjänst utreda kostnaderna för att hamna på EU:s föreskrivna miniminivå fick vi svaret att det skulle kosta 100 miljoner kronor, vilket också blev den summa som vi föreslog för ändamålet. Men eftersom regeringen redan hade aviserat de första 90 miljonerna blev således Sverigedemokraternas tilläggsanslag mellanskillnaden, det vill säga 10 miljoner. Även denna satsning har som syfte att stärka den svenska konkurrenskraften. Fru talman! I betänkande MJU2 behandlas en motion från Sverigedemokraterna som tar upp odlat kött. Vi menar att detta är en teknik som Sverige borde satsa på. Tekniken går kort och gott ut på att man tar stamceller från ett djur vars kött man vill framställa och låter cellerna växa i en bioreaktor där man tillsätter nödvändig näring med mera. Om denna teknikform blir lyckad skulle det kunna lösa många praktiska och etiska problem som livsmedelsproduktionen i dag brottats med. I den vetenskapliga tidskriften Environmental Science &amp; Technology har man publicerat resultat som är högst intressanta. De pekar på 7-45 procent lägre energiåtgång genom detta framställningssätt, 78-96 procent lägre utsläpp av drivhusgaser, 82-96 procent lägre vattenåtgång och 99 procent mindre åtgång av areal jämfört med kött från konventionellt uppfödda djur. Frigörandet av jordbruksareal är givetvis väldigt intressant, då det på allvar skulle kunna ges utrymme för produktion av energi och oljegrödor för att konkurrera med den fossila oljan. Sverigedemokraterna anser därför att denna forskningsgren på grund av sin potential ska pekas ut som särskilt viktig.

Fru talman! Jag har tittat på Sverigedemokraternas särskilda yttrande om utgiftsområde 23. Det står mycket vackert där, som att "Sverigedemokraterna ser människan som en del av naturen och inser att vi är helt beroende av denna för att kunna fortsätta vår existens på jorden." Det är jättefint! Ni slåss för "den konservativa principen om ett varsamt framåtskridande". Ni står också bakom förvaltarskapstanken som "särskilt vägledande inom just miljöområdet" och säger: "Slutmålet för vår miljöpolitik är ett ekologiskt hållbart samhälle." Fint! Förra året ville ni ha konstgödselskatt, men det vill ni inte i år. Har du någon förklaring till det? Hur motiverar ni det, mot bakgrund av de vackra orden? För mig går det inte ihop riktigt. Kan jag få en förklaring?
Fru talman! Jo, det är ganska enkelt att klargöra detta. Vi tror att om vi driver ut jordbruket från Sverige, med all den skatt som existerar i ett enda land på hela denna jord, mig veterligen, kommer vi att missa andra mål. För mig och Sverigedemokraterna är det naturligtvis viktigt att vi har kvar ett jordbruk i Sverige där vi kan ha våra värden, med till exempel djurskyddshänsyn och andra miljömål. Driver vi ut jordbruket från Sverige tappar vi kontrollen.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att ni då har ändrat er radikalt mot förra året. Jag vill kommentera detta med avblodning utan bedövning: Det är förbjudet i Sverige. Sedan tycker jag att du ska köpa ekologiskt kött, så slipper du oroa dig utan kan lugnt lita på att djuren har haft det bra. Odlat kött har jag väl inga problem med - bara det märks. Men jag har en fråga om något annat som jag undrade över. Det gäller detta med diesel. Ni vill ju återföra 200 miljoner där. Hur skulle det gå till? För övrigt finner jag att det går stick i stäv med era tankar om ett hållbart ekologiskt samhälle. Men hur ska det gå till? Ska man samla kvitton?
Fru talman! Om jag inte är helt felunderrättad - vilket jag inte tror att jag är - pågår det redan i dag en återbetalning av dieselskatt för skogsbruks och jordbruksnäringar. Det ser jag inga konstigheter med. Däremot kan jag nämna något beträffande avblodning utan bedövning. Det stämmer att det är förbjudet i Sverige, och så hoppas jag att det kommer att förbli. Men det är inte många länder i EU där det verkligen är förbjudet. Jag tror att Holland alldeles nyligen införde förbudet. Det fanns en rapport från EU som, om jag inte missminner mig, sade att ungefär 75 procent av Europas nötkött i dag slaktas med den här formen av ritualslakt.

Fru talman! Jag tycker att vi pratar om ett viktigt betänkande. Det handlar inte minst om maten. I maten finns det en stor potential att göra rätt. Men det vi äter kan också leda till stor negativ påverkan på den biologiska mångfalden och inte minst klimatet. Maten står för ungefär en fjärdedel av hushållens utsläpp av växthusgaser. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är väldigt viktigt att vi politiker gör vad vi kan för att minska den andelen. Bara för några veckor sedan kom det en rapport från Naturvårdsverket som heter Köttkonsumtionens klimatpåverkan . När det gäller livsmedel är det till största delen animalier som påverkar klimatet negativt. Naturvårdsverket konstaterar att köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 50 procent sedan 1990 och att köttkonsumtionen står för mer än hälften av alla utsläpp motsvarande personbilarna i Sverige. Det är med andra ord en väldigt stor andel. Det är precis som, vill jag minnas, Klimatberedningen konstaterade, att vi just inte har några styrmedel vad gäller köttkonsumtionen. Vi har liksom inget sätt att påverka den faktorn i Sverige. När det gäller andra faktorer - bostäder, bilar, transporter och så vidare - har vi ändå styrmedel, och det är någonting som man talar om. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att vi ser till att minska de här utsläppen. Därför har vi öronmärkt pengar för att vi vill minska köttkonsumtionen i Sverige. Det betyder inte att vi vill att människor ska äta mindre, men vi tycker att människor ska äta mer vegetariskt. Vi har också avsatt särskilda pengar till Livsmedelsverket och till andra direkta insatser till lantbrukare för att de ska få det lättare att gå över till ekologisk produktion. Vi tycker egentligen att satsningen Sverige - det nya matlandet är en intressant satsning. Det är ungefär 90 miljoner varje år som går till den satsningen. Men vi vill inte att Sverige - det nya matlandet bara ska vara en direkt eller indirekt subvention till livsmedelsindustrierna i Sverige, utan vi tycker att det är viktigt att det ska finnas ett miljömässigt och klimatmässigt tydligt mervärde i den satsningen. Vi vill ha kvar satsningen, men vi vill fylla den med ett mycket mer offensivt innehåll. Vi tycker att en satsning på ekologisk produktion och en satsning på minskad köttkonsumtion skulle rymmas väl inom satsningen Sverige - det nya matlandet. Till exempel skulle våra offentliga institutioner, äldreboenden, skolor, sjukhus och så vidare kunna anamma kampanjen för vegetariska måndagar, så att de åtminstone en dag i veckan serverar vegetarisk mat. Vi tror också att det är fullt möjligt att genom den offentliga upphandlingen öka andelen ekologiskt producerad mat och vegetariska alternativ. Vi tycker självklart att det är viktigt att avskaffa alla subventioner till köttindustrin. Precis som Socialdemokraterna anförde tidigare motsätter också vi i Vänsterpartiet oss subventionen på 90 miljoner kronor till slakterierna, då man tar bort avgiften för den officiella veterinärkontrollen. Vi tycker också att det vore intressant att utreda möjligheten att införa en avgift på animaliska produkter, kanske en köttskatt. Om man skulle göra det tycker vi att det är viktigt att de pengar som man drar in finns kvar inom livsmedelssektorn. De pengar man skulle dra in från en köttskatt kan exempelvis gå till att göra vegetarisk mat billigare. Det finns andra delar i det här betänkandet som jag tycker är viktiga. Det handlar om djuren. Djuren är en grupp i samhället som har fått ta mycket stryk av den borgerliga politiken. För ett par år sedan infördes en ny organisation för djurskyddskontrollerna. Ansvaret flyttades från kommunerna till länsstyrelserna. Vi i Vänsterpartiet har egentligen inget problem med att länsstyrelsen blir huvudman. Men sättet man gjorde detta på - det var en ny organisation som var underfinansierad - var helt oacceptabelt. Vi kan titta på antalet djurskyddskontroller som görs nu jämfört med när det låg på kommunerna. Det görs bara hälften så många djurskyddskontroller i dag som tidigare. Jag tycker att det är bra att regeringen har anslagit ett mindre bidrag för att man ska kunna göra fler och bättre djurskyddskontroller, men det behövs mer pengar, vilket är något som vi i Vänsterpartiet har budgeterat för. Inte minst tycker vi att det är viktigt att man, när man gör djurskyddskontroller, ska kunna ta ut en kontrollavgift, så att den här verksamheten åtminstone delvis kan vara självfinansierande. En annan viktig del när vi pratar om djurskyddet är behovet av en djuretisk ombudsman. Jag tänker på det inte minst när jag tittar på förslaget till en ny djurskyddslag. Det är en ganska imponerande utredning. Den är väldigt fyllig, och det är många förslag. Nästan alla de här förslagen handlar om att man ger uppdrag till Jordbruksverket. Jordbruksverket ska återkomma med nya föreskrifter. Jordbruksverket ska återkomma med nya riktlinjer och så vidare. Tänk om vi hade haft kvar Djurskyddsmyndigheten! Det var den myndighet som fanns just för att man skulle driva de här frågorna. Den lade den borgerliga regeringen ned 2007. Tänk om vi hade haft kvar den myndigheten! Då skulle arbetet för att stärka djurskyddet gå otroligt mycket lättare. Det är därför vi i Vänsterpartiet föreslår en djuretisk ombudsman. Det är något liknande den tidigare Djurskyddsmyndigheten. Det är inte exakt likadant. Vi har också lärt av en del brister som fanns med den tidigare myndigheten. Vi vill ha en handlingsplan för att minimera antalet djurförsök. Vi ser att det är fler och fler djur som utnyttjas och dödas i djurförsök. Det tycker vi i Vänsterpartiet är oacceptabelt. Sverige har sagt i tidigare sammanhang att man ska minimera antalet djurförsök. Ja, men då behöver vi en handlingsplan för det. Vi behöver också ett center för att minska, ersätta och förfina - reduce, replace, refine - djurförsöken. Det här är någonting som vi har anslagit pengar till, så det är bara att sätta i gång och arbeta med det om våra förslag går igenom. Vi pratade tidigare om att det inte händer särskilt mycket på klimatområdet när vi tittar på vad den borgerliga regeringen föreslår. Jag tycker att det är samma passivitet vad gäller miljö och jordbrukspolitiken och djurskyddspolitiken över lag. Fördelen är att det finns alternativ här i politiken. Vi i Vänsterpartiet har vårt särskilda yttrande. Miljöpartiet och Socialdemokraterna har sina förslag. Det finns färdiga förslag för hur man ska kunna gå från en passivitet till mer av aktivism på det här området. För att vi inte ska dra ut på den här debatten mer vill jag bara hänvisa till Vänsterpartiets särskilda yttrande.

Fru talman! Först vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet. Jag tänkte att jag skulle uppehålla mig vid några knutpunkter i betänkandet. Det kommer att handla om maten. Jag har förstått att det är många andra som också har fastnat för just maten som utgångspunkt i resonemanget. Jag ska säga något om landsbygdsutvecklingen och en del om skogen. Låt mig börja med Sverige - det nya matlandet, som i grund och botten hämtar sin energi från matens betydelse för oss människor. Måltidsupplevelsen - jag tror inte att det är många som har tänkt på det - är en av de få upplevelser som attraherar samtliga våra fem sinnen. Tänk efter! Det är få andra upplevelser där man kommer i närheten av detta. Förutom att måltiden är livsuppehållande är den alltså oerhört engagerande för den enskilde individen. Det är därför det är så viktigt att man inom ramen för Sverige - det nya matlandet har fokus på fem områden, nämligen den offentliga sektorn, primärproduktionen, förädlad mat, matturism och restaurang. Inte minst det första, fru talman, är viktigt. Där finns det ju många människor som inte själva styr över valet av sin mat. Det handlar om att öka engagemanget där. Men förutsättningen för att vi ska ha livsmedel är bland annat att vi har en jordbruksproduktion. Därför är det viktigt att vi slår vakt om jordbruksproduktionen. Det är också därför som alliansregeringen har sett till att skapa bättre förutsättningar för att kunna producera just livsmedel. Vi har minskat administrationen med ungefär 10 procent mellan åren 2006 och 2010. Vi har sänkt kontrollavgifterna för slakterier, vilket mycket glädjande har fått till följd bland annat att småslakterierna har ökat med 25 procent. Dessutom kommer vi att införa en så kallad suggpeng, eftersom vi ligger i ofas när det gäller den kostnadsbild som de svenska djurbönderna har. Dessutom har vi mindre utsläpp av växthusgaser. Flera av de tidigare föredragshållarna - vi kan kalla dem så - har sagt att det har blivit sämre. Men faktum är att jordbruket har minskat med 13 procent från 1990 till 2009. Skogen har minskat med 17 procent. Även det senaste mätbara året har skogen minskat, även om jordbruket har ökat 1 procent. Det verkar som att de föregående talarna inte har läst de här papperen. När det gäller jordbrukspolitiken är den ju samfälld inom hela EU, och därför är det oerhört viktigt att vi har fokus på de pågående jordbruksförhandlingarna och ser till att vi får en mindre budget. Ju större budget vi har för jordbruket, desto större blåser vi upp den här delen. Det handlar också om att få en utjämning mellan olika länder, för i dag är det en oerhörd snedfördelning. Inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken är det också, tycker vi från moderat håll, väldigt viktigt att vi fokuserar på produktionsjordbruket, eftersom de är mest konkurrensutsatta. Därför gäller det att få bort marknadsstörande mekanismer inom jordbruket. Sådana snedvrider alltid konkurrensen och gör att politiken kan allokera saker och ting där det inte alltid är det bästa. Som har nämnts här tidigare handlar det i jordbruket också väldigt mycket om djurskydd. Jag kan glädjande nog säga att vi nu stärker detta ytterligare inför 2012 och framåt. En nyligen presenterad djurskyddsutredning med väldigt många intressanta idéer kommer nu att gå ut på remiss. Allt kommer förmodligen inte att kunna genomföras, men mycket av det kommer att kunna lända till efterrättelse. Det är också intressant att se att vi nu har skapat ett nationellt centrum för djurvälfärd, eller animal welfare, där vi också har ett engagemang för att försöka få den motsvarighet som ska bildas inom EU att landa just i Sverige. Vi har nämligen väldigt mycket att tillföra här, och det tror jag är en oerhörd tillgång både för Sverige och inte minst för EU. Inom ramen för Sverige - det nya matlandet har vi också fisket. Vi kan konstatera att vi har en helt ny havsmyndighet som har varit i gång i snart ett halvår och som har tagit över fiskefrågorna. Vi har väldigt stora förväntningar på att denna nya myndighet kan bli än mer effektiv när det gäller fiskefrågorna. Men också här handlar det om den gemensamma fiskepolitiken inom EU där vi inte själva fullt ut råder över verksamheten. Vi har kämpat tappert när det gäller utkastförbud, vilket nu är på gång att kunna genomföras. Vi har också kämpat för att minska flottan, eftersom vi har haft en otrolig överkapacitet i förhållande till den mängd fisk som varit tillgänglig för att plocka upp. Vi har också samfällt, vågar jag påstå, inom hela riksdagen och med regeringen drivit frågan om att skapa vettiga avtal med tredjeland i den mån EU fiskar i andra länder. Detta är viktigt. Där vi själva kan påverka har vi också utmejslat behovet av att slå vakt om det kustnära fisket och det småskaliga fisket och se till att den förädling som sker där kan fortgå genom den administrations och skatteminskning som vi har gjort och som har skapat förutsättningar för dessa många nya småföretag. Fru talman! När det gäller landsbygdsutveckling kan jag glädjande nog konstatera att den massiva satsningen på bredband fortsätter att öka. Det underlättar för företagande på landsbygden men också för privatpersoner att kunna bo, leva och verka där, vilket i sig skapar en grund för en levande landsbygd. Skogen är oerhört mångfasetterad. Vi talar om bränsle, papper, möbler, bostäder, förpackningar med mera. Jag vet snart inte något område där inte skogen är med. Kläder nämnde jag inte, men till och med kläder gör man numera av skogen. Snart kan vi väl äta den också. Det kanske vi kan göra i framtiden, men det är lite svårare just nu. Det som är viktigt när det gäller skogen är att den har ett exportvärde på 128 miljarder. Det är väldigt få sektorer som når upp till detta. I skogen växer dessutom bär och svamp. Skogen används till och med som grön medicin för människor. Dessutom har vi det vilda. Detta ihopkopplat med Matlandet Sverige skapar en helhet som ger oss fantastiska förutsättningar i vårt land om vi bara har förstånd att använda det på rätt sätt. Det är därför som Skogsriket som nu lanseras är så oerhört viktigt: Väldigt mycket av vårt välstånd grundar sig i den svenska skogens tillväxt. Fru talman! Alliansregeringen lämnar ifrån sig en stark budget som skapar en helhet som hänger ihop. En del har varit uppe och talat sig varma för en livsmedelsstrategi. Jag vågar påstå att det vi presenterar är vida överlägset en livsmedelsstrategi. I mina öron låter en livsmedelsstrategi mer som att ta fram en femårsplan i ett fornt öststatsland, något som jag definitivt inte tror på. Däremot har vi en socialdemokrati som vill försvåra för det svenska jordbruket genom att höja handelsgödselskatten och kontrollavgifterna och ha centrala produktionsmetoder för det svenska jordbruket. Man vill även höja lastbilsskatten etcetera. Varje enskild punkt är ett direkt slag mot det svenska jordbruket, och jag beklagar att ni inte har kommit till större insikt. Går man sedan till hela den övriga oppositionen ska jag bara nämna att det i budgeten inte finns en enda post som är identisk mellan de oppositionspartier vi har i Sveriges riksdag för närvarande. Det finns inte heller en enda enskild utgiftspost där man har yrkanden från alla oppositionspartierna. Med detta, fru talman, vill jag lyckönska de svenska areella näringarna till att ha en alliansregering som skapar förutsättningar för en utveckling, en tillväxt och en fortsatt möjlighet att producera både bra livsmedel och bra skog för mänsklighetens bästa.

Fru talman! Det var inte många spår av nya moderater i Bengt-Anders Johanssons anförande. Vi kan ganska snabbt konstatera att när det gäller det här området har den moderata politiken inte riktigt klarat av att förnya sig. Jag tänkte ställa en ganska enkel fråga som rör Moderaternas syn på det ekologiska jordbruket. Det verkar sitta långt inne, eller hur kan Bengt-Anders Johansson och Moderaterna annars förklara att vi har fått vänta i snart över ett år på regeringens förslag när det gäller det ekologiska jordbruket? Just nu vet vi inte om det kommer alls, så det vore bra att få veta om man tänker lägga fram någon proposition om ekologiskt jordbruk. Det kanske skulle kunna ge något svar på någon av de frågor som jag ställde i mitt huvudanförande, nämligen vilket ansvar man tar på hemmaplan för de svenska klimatåtagandena också när det gäller jord och skogsbruk. Det var inget Bengt-Anders Johansson berörde i sitt anförande. Jag antar att det som Moderaterna nu tydligen hävdar är svensk livsmedelsstrategi är Matlandet Sverige-satsningen. Det känns ganska fattigt och kortsiktigt om man drar ut det här på lite längre sikt. Annars kanske Bengt-Anders Johansson kan säga vad i Matlandet Sverige-satsningen som faktiskt tar ansvar för klimatåtagandet när det gäller exempelvis jordbruket. Vilka delar pekar på hur vi ska se på självförsörjningsgraden och så vidare, och hur ska vi klara av att anpassa vårt jordbruk i ett förändrat klimat? Det skulle jag med nöje höra Bengt-Anders Johansson från Moderaterna lägga ut texten om i sin replik.
Fru talman! Här har vi möjligen skiljelinjen mellan alliansregeringen och Socialdemokraterna och delar av oppositionen, nämligen om vi ska centralstyra produktionssättet eller om vi ska låta marknaden i större utsträckning hålla sig till det. Jag kan konstatera att det har blivit en väldigt stark efterfrågan på ekologiska produkter, till och med så stor att det i vissa delar är svårt att mätta marknaden. Detta är en typisk signal till produktionsjordbruket att det kan vara idé att gå över till ekologisk produktion. Men att från politiskt håll styra att det ska vara si eller så mycket, det tycker vi från moderat håll inte är vad vi vill värna om. Dessutom är det en försvinnande liten del av den totala livsmedelsåtgången i landet som odlas ekologiskt, och därför får vi inte kasta ut barnet med badvattnet genom att bara titta på det ena. Vi måste se till att bredden på den svenska livsmedelsproduktionen fungerar, och det gör den. När det gäller klimatet påstår jag att det vi har åstadkommit här faktiskt är en fortsatt sänkning av våra växthusgasutsläpp, och det vittnar ändå om att vi går i rätt riktning. Att däremot, som man vill göra från exempelvis Socialdemokraternas sida, ytterligare skattebelasta en redan väldigt hårt ansatt näring, nämligen det svenska jordbruket, är direkt kontraproduktivt, om vi vill ha kvar produktionen i Sverige.
Fru talman! Jag hade önskat att Bengt-Anders också hade lyssnat på det anförande som jag höll, där jag bland annat sade att vi stöder en fri marknad och minskade subventioner. Sedan kan jag konstatera att Bengt-Anders kanske inte har tagit del av nyheterna i dag, men det är faktiskt inte så att utsläppen av växthusgaser har minskat i Sverige. Vi konstaterade just att de ökade under 2010. Det här, menar jag och Socialdemokraterna, har vi faktiskt ett ansvar för att inarbeta och låta genomsyra all politik om vi ska klara våra åtaganden. Jag vet inte, men jag tror inte att jag fick något svar på om det kommer någon proposition om det ekologiska jordbruket. Om jag fick ett svar var svaret troligen att det där kan vi nog glömma, för Moderaterna vill inte styra politiskt och man tycker att det ekologiska jordbruket är en sådan försvinnande liten del att man inte behöver lägga något större engagemang bakom det. Jag vill bara markera att vi socialdemokrater tycker tvärtom. Vi tycker att det ekologiska jordbruket är oerhört viktigt, att det hör framtiden till. Vi ser också att allt fler efterfrågar ekologiska produkter. Jag skulle verkligen uppskatta om det kunde komma förslag om det ekologiska jordbruket. Bengt-Anders Johansson har ju rätt i att lejonparten av det svenska jordbruket är konventionellt jordbruk. Min och Socialdemokraternas uppfattning är att den stora merparten av våra bönder och jordbrukare vill ställa om till ett mer hållbart jordbruk. Vi tycker att det är en väldigt viktig ambition som vi faktiskt vill understödja. Om jag uppfattar Bengt-Anders Johansson, Moderaterna, rätt är inte det här någonting som ni lägger speciellt mycket engagemang i. Annars kan du väl svara på hur Matlandet Sverige-satsningen, som är er strategi, hjälper bönderna att faktiskt ställa om till ett mer hållbart jordbruk i stort.
Fru talman! Växthusgaserna har ökat. Då ska vi ha klart för oss att när det gäller de siffror som nu presenteras, där man pratar om en höjning, jämför man åren 2009 och 2010. Vad är det då som har hänt? Först och främst jämför man en lågkonjunktur, 2009, med en högkonjunktur, 2010, vilket gör att det är väldigt mycket verkstadsindustri som har dragit ifrån. Det är där den här ökningen kommer. Dessutom hade vi en osedvanligt både kall och lång vinter. Vi bor i ett sådant klimat att jag utgår från att vi är överens om att vi ändå ska kunna värma våra hus, även om vi naturligtvis kan värma dem mer klimatsmart. Under de förutsättningarna tror jag att även Socialdemokraterna, bara de tänker till lite till, inser att trenden är helt korrekt. Att ett enskilt år poppar upp när man gör en jämförelse är sådant som händer mot bakgrund av både lågkonjunktur och kall vinter. När det gäller en proposition för ekologisk odling kan jag inte säga när den kommer. Däremot vet jag att man i Regeringskansliet diskuterar vilken inriktning man ska ha för framtiden. Om det nu är så oändligt viktigt som Socialdemokraterna säger att alla ska gå över till ekologisk odling - jag hävdar nämligen att det konventionella jordbruket i Sverige är väldigt miljöanpassat i jämförelse med många andra länder och därför vill jag inte ställa de här två mot varandra - är jag väldigt förvånad över att inte Socialdemokraterna vill förbjuda konventionell odling. Det måste ju vara det enda rätta om det är så fel att ha en konventionell odling. Det måste det ju vara eftersom ni vill öka den ekologiska.

Fru talman! Vi har i dag påmints om de utmaningar i form av klimatförändringar och den pågående förlusten av biologisk mångfald som vi står inför. Jordbruket är en av de främsta källorna till utsläpp av de farligaste växthusgaserna dikväveoxid och metan, samtidigt som jordbruket är en av de sektorer som drabbas hårdast vid klimatförändringarna. Dessutom är jordbruket tillsammans med skogsbruket ett av de viktigaste redskapen för att aktivt kunna minska utsläppen och den globala uppvärmningen. Så komplicerat är det. Nu när CAP, den gemensamma jordbrukspolitiken, ska formas är det viktigt att vi har med jordbruket på det här sättet, att vi inrymmer klimatfrågan, miljöfrågan. I arbetsgrupperna i Durban, som vi också har hört talas om i dag, arbetade man med jordbruket och med skogsbruket. Man gjorde framsteg. Jag tycker att det är viktigt att påminna också i denna debatt om de nödvändiga framstegen. Fru talman! Befolkningsökningen ger ytterligare en utmaning. Vi är nu 7 miljarder människor på jorden och vi förväntas enligt beräkningar från FN att bli 10-11 miljarder människor om 35 år. Det innebär att livsmedelsproduktionen nära nog måste fördubblas. Att lösa de utmaningarna tillsammans med klimattänket kräver att vi får producera mer matråvaror med mindre land, mindre vatten, mindre energi och en mindre mängd kemikalier. Kraftigt ökade forsknings och utvecklingsinsatser behövs för att långsiktigt kunna få hållbara produktions och energilösningar i EU, men också globalt. Nationellt har Matlandet Sverige lyft fram intresset för mat, kultur och livsmedelsförädling. Det är positivt. Satsningar på näringsriktig mat i skolor, på kvalitetshöjningar i äldreboenden och offentliga inrättningar är ett arbete som har påbörjats och som behöver utvecklas ytterligare. Lagen om offentlig upphandling fungerar fortfarande inte tillfredsställande. Den utbildningssatsning som nu sker kan förhoppningsvis ge den vägledning som behövs för att vi ska kunna utveckla de inköpsmetoderna på ett mycket effektivare och bättre sätt. Det är inte acceptabelt att enbart ställa ekonomiska krav vid upphandling. Krav ska också kunna ställas på exempelvis god djuromsorg, miljö och klimataspekter. Det konsumentråd som nu har tillsatts har till syfte att ge konsumenter bra underlag för medvetna val. Det är en kärnpunkt och en mycket viktig frågeställning. Fru talman! Jag har nämnt Miljömålsberedningens arbete i ett tidigare anförande. Därför vill jag bara snabbt påminna om att det nu arbetas intensivt med jordbruket och skogsbruket, med markanvändning över huvud taget. Det är nyckelområden. Jag vill också i det här sammanhanget påminna ledamöterna om det som också har nämnts här, Sveaskogslösningen. Den lösningen vad gällde utbyte av skog var det som jag tror att också Irene Oskarsson nämnde. Det är inte fullkomligt än, men det är en otroligt bra satsning som vi lyckades genomföra. Budgetmässigt är den genial. Vi sparar på tio års sikt 10 miljarder kronor för Sveriges statskassa enligt gjorda beräkningar. Det kostar oss 200 miljoner kronor. Jag tycker att det är viktigt att vi har de här sambanden klara för oss. Fru talman! I slutet av november presenterade utredare Eva Eriksson förslag på en ny djurskyddslag. Den har berömts här i dag. Jag tycker också att det känns roligt att få lyfta fram den här viktiga utredningen. Den vilar på etisk grund. Den tar ett folkhälsoperspektiv. Men den har också - och det tycker jag är viktigt att få förtydliga - en lägre detaljeringsgrad. Man hänskjuter till facknämnder, till bland annat Jordbruksverket, att skriva föreskrifter. Det är själva syftet. Det är så utredaren önskar att vi ska arbeta med detta. I förslaget tas både det fysiska och det psykiska lidandet för djuren upp. Krav ställs på att den som handhar djur ska vara 16 år, men det ställs också krav på kompetens och utbildning. Jag är också nöjd med att man har kunnat definiera vad som är ett naturligt beteende. Det blir en viktig utgångspunkt för vårt fortsatta djurskyddsarbete. Förslag finns också om, vilket jag vet att kammaren är överens om, att förbjuda sexuellt umgänge med djur. Det ska bli en lagstiftning om det. Det finns också förslag på att avel som medför lidande förbjuds och att grävlingsanvändning vid jaktträning förbjuds. Fru talman! Under åtskilliga år i kammaren, under mina snart tio år i riksdagen, har en mängd motioner väckts om kattproblem. De har gällt den mängd katter som finns som driver herrelösa omkring. Tidigare regeringar har inte lyckats lösa problemen, men nu finns ett förslag vad gäller kastrering och märkning av katter. Förhoppningsvis kommer vi framåt i frågan. Det tycker jag inte är passiv politik utan en aktiv politik. Vi har också i denna kammare diskuterat överflyttningen av djurskyddskontrollerna. Frågan har tagits upp här. Ibland har oppositionen raljerat om att vi lät länsstyrelsen ta över kontrollen. Vi såg att det behövdes mer smörjmedel, och därför gav vi extra medel. Nu är det intressant att vi för ett par veckor sedan kunde läsa Statskontorets fristående utredning. Där konstaterade man tre saker, nämligen att det var rätt beslut, att det är träffsäkrare och att det är högre kvalitet. Jordbruksverkets kontrollsystem Oskar har också blivit en hjälp i arbetet. Oskar är inte en person utan står för offentlighet, samsyn, kontroll, analys och rutiner. Här finns verktyg och redskap för att hjälpa till vid kontrollerna. Precis det som avsågs med beslutet som alliansregeringen fattade har nu besannats, trots högljudda protester från oppositionen. Fru talman! Låt mig säga några ord om landsbygden. Den frågan har också tagits upp här i talarstolen. Den landsbygdsstrategi som regeringen antog under förra mandatperioden var oerhört viktig, inte minst den process som fördes i samtliga departement för att involvera landsbygdsperspektivet i allt arbete. Nu sker en nystart. Det ska villigt erkännas att arbetet stagnerade en period. Nu sker en nystart som jag välkomnar, precis som det viktiga arbete som sker, och kommer att ske framgent, inom de regionala serviceprogrammen ute i hela landet. 35 miljoner tillsätts, bland annat för att arbeta fram innovativa servicelösningar och stärka utvecklingen för lokal service. Jag välkomnar också beslutet att Statskontoret kommer att ta fram ytterligare underlag för servicecentrum i varje kommun. Det var ett av förslagen i den så kallade Högdahlsutredningen. Det är viktigt med levande, livskraftiga landsbygder med ökade möjligheter för människor att leva och bo, ha god service och kommunikationer. Därför är bredbandsstrategin så otroligt viktig. 90 procent av alla hushåll ska senast 2020 ha 100 megabits kapacitet. En halv miljard har tillsatts för detta. Det här kommer att betyda otroligt mycket. Fru talman! Jag vill avslutningsvis räkna upp en del satsningar, lite grann för att ta udden av påståendet att regeringen skulle vara passiv. Jag anser att regeringen är mycket aktiv. Jag har nämnt bredbandssatsningen. Matlandet Sverige har ni hört flera nämna. Det här har genererat mer än 200 livsmedelsprojekt. Eldrimner vill jag lyfta fram i sammanhanget, som har beviljats anslag om 35 miljoner fram till 2013. Det handlar om ökade turistsatsningar.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

Fru talman! Jag vill inte förlänga debatten så värst mycket, men det finns två saker jag vill kommentera. Den ena saken gäller kommentaren att vi globalt ser en fördubblad produktion av livsmedel - livsmedelsförsörjningen. Kommentaren bygger på en extrapolering av det vi har i dag, att det är vårt mönster som kommer att gälla för alla människor. Det måste vi ta i beaktande. Jag blev uppvaktad av Eldrimner i veckan. De var mycket bekymrade för sin ekonomiska situation. Kan regeringens förlängda arm i jordbruksutskottet titta på vad som gäller? Det låter betryggande med 35 miljoner till 2013. Så lät det inte då.
Fru talman! I den bedömning som har gjorts av beräkningarna för att klara en växande befolkning på vår jord har nämnts hela 70 procent. Jag nämnde i mitt anförande en nära nog dubblering. Vi vet givetvis inte. Vi har talat om olika typer av kosthållning och mathållning. Här kommer det att ske en enorm utveckling. Förhoppningsvis kan vi ge kommande generationer friska hav, friskt vatten och möjlighet att äta våra fiskar som god och näringsriktig föda. Sedan var det frågan om Eldrimner. Jag vet att i projektet Matlandet Sverige har det givits 80 miljoner under fyra år. 230 projekt har fått tillsammans 138 miljoner. Eldrimner har beviljats ett anslag på 35 miljoner till 2013. Det är de uppgifter som jag har fått, och jag hoppas att de är korrekta. Sedan har vi en tät kontakt med Eldrimner. De har till och med haft möjlighet att besöka oss i miljö och jordbruksutskottet och föra en dialog med oss. Det kan vi säkert fortsätta att göra.

Fru talman! Varav hjärtat är fullt - jag kommer att tala något drygt, men givet det ska jag korta så gott jag kan. Centerpartiet och Alliansen har en stark vision för att utveckla landsbygden och lantbruket, vilket sker genom en rad åtgärder för ökad konkurrenskraft, genom bland annat programmen Sverige - det nya matlandet och Skogsriket och genom insatser för att utveckla fiske och vattenbruk. De gröna näringarna är näringar med stor betydelse för jobben och ekonomin i Sverige och utgör landsbygdens ryggrad. Produktionen av bioenergi från jord och framför allt skog svarar i dag för cirka en femtedel av Sveriges tillförda energi. I reda pengar tillför de gröna näringarna Sveriges ekonomi långt över 200 miljarder kronor, och till exempel livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industribransch med över 50 000 sysselsatta. Alliansregeringen har från och med sitt tillträde genomfört en rad insatser för att öka det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Den världsunika handelsgödselskatten har tagits bort liksom en hel del avgifter och kontrollkostnader. Regeringen för en ständig kamp för att minska byråkratin och förenkla regelverken. De övergripande målen för utgiftsområdet är ett konkurrenskraftigt näringsliv och resurseffektiva gröna näringar som utmärks av bland annat hög etik. Regeringen föreslår nu ett nytt mål, att de gröna näringarna ska bidra till en globalt hållbar utveckling. Det är alldeles utmärkt. Det aktualiserar också frågan om det inte behövs ett bredare anslag vad gäller riksdagens mer precisa mål för jordbruket. Låt mig resonera lite om detta. Sverige är tillsammans med åkerfattiga Norge bland de länder i Europa som nu har lägst självförsörjningsgrad på livsmedel, endast lite över 50 procent. Det är en dramatisk utveckling som har skett, med bäring på miljö, resurshushållning, sysselsättning och sårbarhet. Utvecklingen strider dock inte mot något direkt politiskt uppsatt mål, mer än att jordbruket ska ha en god konkurrenskraft. Det har man inte haft om man har backat så mycket. Huvudfokus riktas i stället ofta mot hur just det ekologiska jordbrukets andel av den krympande produktionen ska kunna nå uppsatta mål - det har redan diskuterats mycket här i dag - och hur den offentliga sektorn ska förmås att köpa 25 procent ekologiska livsmedel var de än är producerade. Riksdagens mål om och stora fokus på ekojordbrukets utveckling har varit framgångsrikt, eftersom ekoproduktionen med rejäla stöd till rådgivning, marknadsföring och miljö samt med växande efterfrågan och merpriser har mångdubblats under 25 år så att den nu svarar för 4-5 procent av produktionen och är en viktig nisch. Detta väcker respekt. Ekologisk produktion är ett bra miljöalternativ som kommer att fortsätta att utvecklas. Det är samtidigt lika uppenbart att detta inte har stärkt jordbrukets konkurrenskraft i dess helhet mot importen, utan världens mest djur och miljövänliga jordbruksproduktion i Sverige har i stället minskat med upp till en tredjedel på några decennier. Detta är inte alls i överensstämmelse med vårt nya mål, att Sverige i en värld där livsmedelsproduktionen, som Anita Brodén sade, behöver öka med 70 procent till år 2050 själv lägger ned och i stället ökar importen från andra länder. Fokus i jordbruksdebatten torde i detta läge behöva riktas mot hur den dominerande miljövänliga produktionen i Sverige, den konventionella, ska kunna återta sin konkurrenskraft och vända utvecklingen. Detta borde också, menar jag, på sikt återspegla sig i riksdagens mål. Mål styr och har betydelse! För att ytterligare understryka denna frågas vikt vill jag hänvisa till FAO, FN:s jordbruksorgan, som i en ny rapport visar på de väldiga utmaningarna för världens - och Sveriges - jordbruk. Matproduktionen i världen behöver nära fördubblas under det kommande halvseklet om vi ska kunna mätta dem som hungrar i dag. Vattenresurserna är redan hårt utnyttjade och ytterligare markresurser begränsade. FAO:s bedömning är att den absolut största delen av den ökning av matproduktionen som bedöms helt nödvändig ska komma från produktivitetsförbättringar. FAO har inte fokus på att förbjuda handelsgödsel i en värld som svälter, Kew Nordqvist. Jordbruksminister Eskil Erlandsson och regeringen har viktiga satsningar i årets budget. Bredband på landsbygden får en glädjande satsning på 300 miljoner kronor. Regeringen har tidigare låtit staten stå för 12 miljoner i kontrollkostnader för veterinärer på mindre slakterier - en värdefull kostnadsminskning för dem som slaktar där. I detta betänkande ställer sig Alliansen bakom regeringens förslag att även slakten vid större slakterier ska få samma typ av kostnadsreducering, 90 miljoner kronor. Regeringen vill också införa en djurvälfärdsersättning riktad till grisuppfödningen på 90 miljoner kronor per år inklusive EU-stöd för att kompensera för de högre djuromsorgskostnaderna och ge näringen stöd så att den negativa trenden kan brytas. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet motsätter sig i detta mycket kärva läge för svensk gris och annan köttproduktion förslaget att minska kontrollavgifterna för slakterierna med 90 miljoner, vilket jag djupt beklagar. Varför ska just svenska bönder ha högre kontrollkostnader än andra i EU? I tidningen Land i fredags redovisas att ytterligare något eller några stora slakterier står inför nedläggning på grund av den överkapacitet som råder sedan antalet slaktade grisar i Sverige på några decennier minskat från 4 miljoner per år till nu 2,5 miljoner per år. Grisarna i Danmark, som har mindre ytor, får mindre halm, har avklippta svansar och där suggorna ofta är fixerade, har under samma tid ökat från 20 miljoner grisar till 28 miljoner. Livsmedelsindustrijobben i Sverige flyttar alltså till bland annat Danmark, och sedan köper Ica, Coop och offentliga sektorn in alltmer gris och nötkött från länder där djuren inte alls haft det så som vi kräver att djuren ska ha det i Sverige. Jag tycker att ordet dubbelmoral ligger nära till hands. Särskilt nära ligger det tyvärr till hands när man läser de före detta rödgrönas motioner här i dag. Det är mycket tal om att det är viktigt att öka den svenska livsmedelsproduktionen, att det är viktigt med ett ännu starkare och bättre djurskydd i Sverige, att det är viktigt med mer kontrollanter och kanske en ny djurombudsman, för att kontrollera de allt färre svenska grisarna och kossorna. Det är mycket tal om att lägga ytterligare bördor på det moderna miljövänliga jordbruket, som ni sedan använder till allehanda behjärtansvärda ändamål. Det som ni lyfter fram främst är att ni vill ytterligare öka stödet till just det ekologiska jordbruket, trots att Sverige redan ligger i EU-täten vad gäller både stödnivåer och ekoutveckling, och ni tar pengarna från det jordbruk som redan tappat så mycket. Effekten av en sådan politik blir att den svenska livsmedelsproduktionen, mest miljö och djuromsorgsvänlig i världen, får sänkt konkurrenskraft och minskar. Hur kan detta gagna vårt lantbruk, vår landsbygd, djurens väl och ve samt jobb i den svenska livsmedelsindustrin? Det är förvånande att Socialdemokraterna, som ju brukat gilla jobb och industri i Sverige, är med på detta skattehöjartåg, med förmenta miljöargument. Vad jag förstår accepterar Miljöpartiet däremot att de 90 miljonerna i veterinärkostnader avlastas grisproducenterna, vilket MP i så fall ska ha heder för. Det är ändå positivt att ni i Socialdemokraterna vill vara med och ta fram en livsmedelsstrategi, att ni vill diskutera målen för jordbruket och att ni lyfter fram vikten av tillgång till livsmedel mot bakgrund av Sveriges allt lägre självförsörjningsgrad. Men mot bakgrund av dessa era goda ambitioner blir era kostnadsökningsförslag alldeles obegripliga. Jag vill också säga något om handelsgödselskatten. Den infördes 1995 av regeringen Göran Persson för att bönderna skulle betala en del av Sveriges EU-avgift. Dieselskatten höjdes i samma syfte med 600 miljoner kronor. Miljöargumenten var inget annat än påklistrade utanpåverk. Sverige använder växtnäringstillförsel på ett internationellt sett balanserat sätt där tillförda gödselmängder motsvaras av ökad skörd. Handelsgödselpriset har genom oljeprisets uppgång ökat med 40 procent sedan 2005, det vill säga långt mer än den skatt som ni vill lägga ovanpå denna ökning, och ger redan tillräckligt starka incitament att gödsla försiktigt. Ändå vill oppositionen ovanpå redan gjorda prishöjningar införa en skatt på handelsgödsel - unikt i världen - på 300 miljoner kronor för just svenska bönder. Dess miljöeffekter är utomordentligt begränsade, annat än att den medverkar till att lägga ned jordbruksproduktion i Sverige som ersätts av ökad produktion i andra länder där läckagen är större, ofta också till vårt gemensamma innanhav Östersjön. Den skatt ni föreslår är direkt kontraproduktiv. Det svenska jordbrukets driftsöverskott ligger på 4-5 miljarder kronor. Jordbrukets marginaler ligger enligt Konkurrensverket 10 procent lägre än EU-snittet, och produktionen minskar. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ta nära 400 miljoner kronor från detta driftsöverskott, ca 10 procent. Det skulle, om det genomfördes, komma ovanpå den höjning av jordbrukets koldioxidskatt för dieselolja med ca 500 miljoner som kommer att ske 2013 och 2015, trots att jordbrukets dieselkostnad redan ligger i EU-täten. Det innebär en kostnadschock med nära 1 miljard för ett jordbruk som redan krymper. Hur kan det öka det svenska jordbrukets konkurrenskraft och göra att det kan stå emot importen? Den frågan riktar jag till socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Det finns mycket mer att säga om detta viktiga område i statsbudgeten. Men jag får hänvisa till mina allianskollegers fylliga tidigare och kommande inlägg, som tillsammans ger en god helhetsbild. Jag har sökt att visa hur Alliansen på olika sätt ökar jordbrukets konkurrenskraft så att både volymproduktion och viktiga nischer kan växa. Detta gagnar miljömålen i Sverige liksom det vi vill om en levande landsbygd och en god djuromsorg. Jag har också gått igenom varför de rödgrönas förslag på några viktiga punkter är direkt kontraproduktiva mot detta. Jag följer nära försvarsområdet, där Socialdemokraterna i år ökat sitt budgetförslag med 2 000 miljoner, 2 miljarder, jämfört med förra året.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
Herr talman! Efter detta lite för mig provocerande anförandet kan jag konstatera att om jag vore centerpartist skulle jag passa mig för att tala om nisch och 5 procent. Sanningen är att den ekologiska mjölken är på 11,6 procent enligt färsk statistik från Svensk Mjölk. Enligt Jordbruksstatistisk årsbok 2011 är den certifierade ekoarealen 11 procent. Plussar vi på den areal som är under omställning är vi uppe i 14 procent. Jag tror att vi ska korrigera siffrorna lite. Det är intressant att notera att även utskottets vice ordförande kallar det för försvinnande lite. Jag tycker att man ska se det ekologiska jordbruket som spjutspetsen. Jag blev provocerad av det som sades om det miljövänliga moderna konventionella jordbruket. Jag skulle i stället vilja säga: det mindre miljöovänliga jordbruket. Anledningen till att jag säger det är att det inte klarar miljömålen. Det har övergött Östersjön. Det bidrar till ett sämre klimat på jorden framför allt på grund av konstgödsel men också på grund av sojaimport och skövlad regnskog. Att andra skitar ned värre legitimerar inte att vi inte gör vad vi kan. Vi är tvungna att ha en styrning eftersom miljön inte har något pris. Annars barkar det åt pipsvängen. Jag har inte någon direkt fråga, utan detta var snarare en kommentar till Staffan Danielssons anförande. Naturligtvis är också jag för ökad självförsörjningsgrad.
Herr talman! Det kom på slutet. Du är svaret skyldig i just den frågan. Jag har all respekt för ekoprodukter. Det är en viktig nisch. Det ligger på 4-5 procent om du väger ihop svensk matproduktion. Jag är medveten om att ekoproduktion med stallgödsel lämpar sig bäst och fungerar bäst för mjölk. De flesta större nya mjölkgårdar med 100, 200 eller 500 kor är ekogårdar. De får ett betydande stöd för att kunna etablera sig. Där är vi överens. Mjölk passar ändå bäst om man har stora arealer. Det har inte familjelantbruk. De kan inte gå över, utan är begränsade av detta. Min fråga är: Hur ser du på det dominerande jordbruket i Sverige? Det är bäst i världen. Vi har strängast miljö och djuromsorgsregler. Vi använder växtnäring mest försiktigt. Vi vet att över 900 miljoner hungrar i världen. Vi måste öka vår produktion kraftigt. Behovet är störst för Afrikas magra jordar. De kräver handelsgödsel och växtnäringstillförsel för att svara och ge avkastning. Det var vad vi löste våra hungerproblem med på 1800-talet. Min fråga är: Du vill lägga mer tyngd på det miljövänliga svenska jordbruket och mer än vad andra länders liknande jordbruk har. Detta leder till att det minskar. Det har minskat med en tredjedel på några decennier. Vi är snart nere på 50 procents självförsörjningsgrad. Du vill öka belastningen ytterligare på detta. Du vill ge lite mer stöd till ekoproduktion. Okej, det kan kanske öka till 10 procent av det krympande svenska jordbruket i övrigt. Men är inte det allra värsta att jordbruket och livsmedelsindustrin i Sverige minskar och att vi ökar importen? Är inte det värst för hur vi i Sverige kan ta vårt ansvar för miljö och matförsörjning i världen?
Herr talman! Det befinner sig på ett sluttande plan sedan 40 år tillbaka. Det kan näppeligen vara Miljöpartiets fel. När det gäller global livsmedelsförsörjning är det en rad åtgärder som man måste ta till innan. Tanken att vi i västvärlden ska försörja resten av världen med livsmedel tror jag är helt fel. Det är till allra största delen en fördelningsfråga. Vi har fattigdom och demokrati. Vi har utbildning och kunskap. Sådana frågor är väsentliga att få med. Det handlar om jämställdhet. FAO hade en rapport om jämställdhet. Du vet mycket väl att om kvinnor i Afrika får samma förutsättningar som män är det 150 miljoner färre som behöver svälta. Det handlar om svinn på 40 procent. Är det rimligt att 80 procent av vår produktion ska bli foder? Jag bara ställer frågorna. Hur mycket ska vi ha av hästar och husdjur? Vatten är begränsande. Det är ekologiskt jordbruk vi ska ha i Afrika. Det säger FAO:s rapportör de Schutter. Ekologiskt jordbruk passar där. Vi får fördubblingar av skörden. Det är inte för att man tillför mineralgödsel eller västerländsk teknik. Man utnyttjar naturen och använder mullhaltshöjande medel. Man lär människor att göra komposter och gör terassodlingar. Det finns en hel del saker. Det är som att Peak Oil och Peak Phosphorus inte finns. Vi måste ha en beredskap för det. Det är så det fungerar.
Herr talman! Nej, det håller inte, Kew, enligt min bestämda uppfattning. Det är en väldigt allvarlig fråga som vi nu diskuterar. Det är 900 miljoner människor som hungrar i världen. Vi måste försörja dem. Världens befolkning växer. Där har vi läget. Min uppfattning är att utan modern teknik även i denna näring genom växtnäringstillförsel och andra metoder klarar vi inte detta. Du säger att Sverige inte ska försörja u-länderna med mat. Vi är helt överens om det. Men Sverige importerar hälften. Det kanske inte kommer från utvecklingsländerna. Men vi importerar ändå. Det måste vi bryta. Att bryta det genom att öka den viktiga nischen ekoproduktion, som vi med stort engagemang och kraft har lyckats mångdubbla från nästan ingenting till 5 procent på 25 år, och tro att detta kan stoppa det går inte i närtid. Vi måste inrikta oss på det jordbruk vi har, de bönder vi har som sliter, kämpar och investerar men som får lägga av allt oftare. Det är min kritik mot er och era kompisar. Ni vill lägga en kostnadschock på jordbruket som redan har små marginaler och krymper. Det handlar om jobben. Det vill jag säga till Socialdemokraterna. Matilda Ernkrans kommer snart här. När svenskt jordbruk lägger ned blir det mindre jobb i livsmedelsindustrin, och vi ökar importen. Det vill vi väl inte. Ska vi klara det måste vi rikta fokus mot det moderna miljövänliga jordbruket. Jag tycker att det är ett bra miljöalternativ. Ekoproduktion är också ett mycket bra miljöalternativ. Vi har två goda alternativ att välja i Sverige. Ska vi klara vårt ansvar globalt och inte öka den import som väller in måste vi rikta fokus och stärka konkurrenskraften hos det jordbruk som nu minskar.

Herr talman! Det handlar om jobben, Staffan Danielsson. De gröna näringarna är oerhört viktiga för att bygga jobb och skapa välfärd i hela vårt land - absolut! Just av den anledningen är det oerhört viktigt att vi inte fastnar i ett konservativt stillastående utan faktiskt tar ansvar för hur jobben och välfärden ska produceras också i framtiden i vårt land. Jag respekterar Staffan Danielsson. Jag kan också förstå om man som centerpartist känner ett behov av att ta ut sin frustration på någon. Men du är en klok man, Staffan Danielsson. Visst vet du precis som jag att din frustration egentligen handlar om att ta ut den på dina kompisar Moderaterna i alliansregeringen! Det kan i alla fall vi som har lyssnat på anförandena och replikskiftena i debatten i dag konstatera. Du har en moderat kollega som här i riksdagens kammare står och säger att man inte vill styra från politiskt håll, att man inte ska centralstyra någonting och att det ekologiskt hållbara är en försvinnande liten del. Och så kommer centerpartisten Staffan Danielsson upp i talarstolen och låter som att du befinner dig på en helt annan planet! Jag välkomnar att också Centerpartiet tycker att det ekologiska jordbruket är viktigt. Men det är inte mig du ska övertyga. Det är inte oss socialdemokrater du ska övertyga, Staffan Danielsson. Det är dina kompisar i alliansregeringen. Börja med Bengt-Anders Johansson från Moderaterna! Eller börja med att ta ansvar för Centerpartiets egna misslyckanden! För inte har antalet bönder ökat under de här fem åren, Staffan Danielsson. Den svenska försörjningsgraden har inte ökat. Det har inte blivit ett förbättrat djurskydd och en förbättrad djurtillsyn. De svenska mervärdena har urholkats. Anser du att Matlandet Sverige ökar svensk självförsörjningsgrad? Hur svarar Matlandet Sverige på hur Sverige kan bidra till att minska trycket på markanvändning för att på så sätt se till att mätta världens befolkning?
Herr talman! Vad gäller ekoodlingen tror jag att Matilda Ernkrans, jag och Bengt-Anders Johansson kan vara överens om att det är viktig del, men att det är en nisch. Det var ungefär så jag uppfattade det som Bengt-Anders sade. Den kommer nog att öka. Den har ökat från nästan 0 till 5 procent på 25 år. Vi kan säkert öka den mer. Men om vi ska klara att vända utvecklingen där det svenska jordbruket minskar så är det det vanliga miljövänliga jordbruket som vi måste koncentrera oss på. Jag noterade att Matilda Ernkrans i sitt inlägg tidigare framför allt lyfte fram vikten av satsningar på den ekologiska nischen. Vi är överens om det, men blir det inte fel om fokus håller sig kvar där och inte på det jordbruk som backar? Alliansen kämpar för konkurrenskraft. Alliansregeringen försöker verkligen att vända trenden. Men den är svår att vända, och vi har inte lyckats sedan 2006 - det är bara att se av statistiken. Men vi har gjort en rad insatser för att öka konkurrenskraften. I betänkandet föreslår vi 90 miljoner i sänkta kontrollavgiftskostnader på slakterierna och en djurvälfärdsavgift. Vi är överens om avgiften; det är bra. Men hur kan ni gå emot att man stöttar gris och annan köttuppfödning som blöder och minskar genom att man inte avlastar dem med 90 miljoner kronor? Jag begriper inte det. Ni vill återinföra handelsgödselskatt med 300 miljoner. Ni vill inte ge 90 miljoner i avlastning. Stora skattehöjningar på diesel är redan på gång. Hur tror ni att konkurrenskraften hos jordbruket ska kunna öka så att man vänder utvecklingen? Er politik kommer tyvärr att öka takten med vilken jordbruk och slakterier läggs ned och livsmedelsindustrijobben minskar. Vi köper vår mat från Holland, Polen och Danmark i stället. Det är därför jag med engagemang tar i för att få er att inse att vi liksom på försvarsområdet borde göra en revival.
Herr talman! Jag vill bara upprepa att jag respekterar Staffan Danielsson. Jag förstår att du behöver ta ut din frustration på någon, men det är absolut missriktat att ta ut denna frustration på oss socialdemokrater. Du erkänner själv att ni inte har lyckats. Om man har misslyckats tycker jag att man borde vända sig till sig själv och dem som man samarbetar med. Ägna ditt engagemang och din frustration åt att göra någonting bättre för svenskt jordbruk! Det kanske skulle kunna vara en framgångsrik väg. Vi socialdemokrater föreslår att Sverige plockar fram en långsiktig svensk livsmedelsstrategi just därför att vi tycker att det är så viktigt. Jobben inom de gröna näringarna är oerhört viktiga för svensk välfärd. Vi måste ta oss an framtiden genom att klara av att tala om vilken mat vi ska producera i det här landet och hur vi ska inlemma det i våra klimatåtaganden. Hur ska vi kunna minska trycket på markanvändningen så att vi på så sätt kan ta vårt ansvar för att man kan odla mat på den uppodlade mark som i dag finns i vår värld? Det om någonting skulle göra det lättare att föda människor som svälter i dag. Vi har tagit ansvar genom att föreslå obligatorisk ursprungsmärkning. Vi har tagit ansvar genom att tycka att konsumentinflytandet ska stärkas och genom att tycka att Livsmedelsverket ska få dela ut de råd som man har plockat fram och som denna regering och din centerpartistiska ministerkollega har stoppat. Så snälla Staffan Danielsson - jag förstår att du är frustrerad. Men det är oklokt att rikta denna frustration mot oss socialdemokrater. Vi har dessutom sagt att vi tänker tillföra området 110 miljoner kronor ytterligare. Det vore väl jättebra om Centerpartiet, Staffan Danielsson och vi vore överens om det? Rikta inte din frustration mot Socialdemokraterna! Rikta den inåt mot dig själv och de moderater som du samarbetar med! När kommer den svenska långsiktiga livsmedelsstrategin?
Herr talman! Det är sent, och jag ber om ursäkt för att detta drar ut på tiden. Men det är en viktig debatt, och jag uppskattar att vi diskuterar viktiga frågor. Jag respekterar Matilda Ernkrans och självfallet också det tidigare stora - nu lite mindre men dock fortfarande stora - partiet. Dock har ni inte alltid rätt. Som har framgått här är jag frustrerad över att världens bästa livsmedelsproduktion med den bästa djuromsorgen och största miljöhänsynen minskar och att vi köper mer från andra länder, som läcker mer och har sämre omsorg. Det tror jag att vi allihop känner. Jag är helt nöjd med samarbetet i Alliansen, där vi försöker öka konkurrenskraften hos jordbruket med en rad åtgärder. Vi har tagit bort handelsgödselskatten. Vi inför en djurvälfärdsersättning - hoppas vi - på 90 miljoner. Vi tar bort kontrollkostnaden i slakterierna på 90 miljoner. Det jag är glad för i det här läget är att vi har en alliansregering. Det skulle vara illa för svenskt jordbruk om ni kom till makten och kunde höja skatten på handelsgödsel med 300 miljoner. Det har inte någon miljöeffekt, och det gör att andra länders bönder tjänar på det hela. Ni vill inte heller avlasta slakterierna genom att ta bort kontrollkostnaden. Det är 390 miljoner. Sedan kommer 500 miljoner om några år i dieselskattehöjning. Då är det nästan 1 miljard. Det svenska jordbrukets nettoinkomst är 4-5 miljarder. Tror ni att denna kostnadschock skulle stoppa importökningen och stärka jordbruket? Min frustration är i detta avseende riktad mot era förslag som när det gäller det här tyvärr är helt kontraproduktiva. Vi hörde Kew Nordqvist och Miljöpartiet här säga att konstgödsel är något förfärligt och nästan borde förbjudas. Ni går lite på det tåget, och det känner jag inte riktigt igen från det moderna industriparti som Socialdemokraterna har varit tidigare. Då ville ni främja sysselsättning och jobb i Sverige och hatade att det flyttar utomlands. Det gör det med denna politik.

Herr talman! Inget är så livsnödvändigt som luft att andas och mat på bordet. Alltså är de två betänkanden vi har behandlat här i kväll från miljö och jordbruksutskottet de mest centrala betänkandena i den här kammaren - icke förty beroende av allt annat vi också gör Jag vill börja med att likt mina allianskolleger lyfta fram ett antal punkter som regeringen har gjort och jobbar med. Det tycks vara så att bara för att man inte kommer med små skjutkanoner varje dag och lägger någon liten ny idé på bordet så gör man ingenting. Jag tycker snarare att långsiktighet och uthållighet är att göra saker - att se till att det får effekt. Jag tror att den satsning som alliansregeringen startade under den förra mandatperioden, nämligen "Sverige - det nya matlandet", även om en del i den här kammaren raljerar över det, är ett sätt att få upp kompetens och kunskap om vad svenska mervärden är och vad de kan göra. Därmed kan man få en ökad konsumtion av svenska produkter. Nu har Jens gått, och det kan ju vara så att han har andra viktiga uppdrag. Det kan också vara så att vi klarar av att minska köttkonsumtionen en del och öka svensk produktion. Det ena behöver inte utesluta det andra. Vill vi också se ett landskap som fungerar och en biologisk mångfald som fungerar måste vi se till att vi har ett lantbruk värt namnet och ett skogsbruk värt namnet. Där har regeringen och vår landsbygdsminister tagit nästa steg. Herr talman! Det är inte alltid kronor och ören som avgör om man lyckas - det finns en allianskollega som brukar säga det - utan det är vad man gör med pengarna som visar om det händer saker och om man kan få fram en annan attityd och andra förhållningssätt. Det är fyra punkter som man har valt att lyfta fram som huvudrubriker när det gäller skogen. Den första handlar om ett hållbart brukande. Jag kommer inte upp i Staffan Danielssons kaliber, herr talman, men jag kan nog bli något förtretad över att i denna kammare åter och återigen höra att alliansregeringen inte sätter de skogspolitiska målen likvärdigt vägande i vågskålarna. Det är inte sanning. Det här är lika viktigt. Det handlar om ett hållbart brukande, inte minst av skogsresurser som har en omloppstid som är längre än vad vi kommer att bevista denna kammare, i alla fall de flesta av oss. Det kan finnas något undantag. Det gör att vi måste ha långsiktighet i det vi gör. Skogen är kanske den viktigaste klimatfaktorn vi har att jobba med. Det var också någonting jag fick med mig från klimatmötet i Durban. Dessutom handlar det om förädling och innovation, ny teknik, nya produktionsmetoder och nya sätt att förädla. Det är oerhört viktigt. Det är viktigt att bygga kontaktytor och kluster. Jag kommer från ett landskap som ligger i tre län, än så länge i alla fall. Där kan vi konstatera att landshövdingarna tar olika initiativ för att foga samman de här grupperna av människor, och då kommer nya idéer och nya produkter fram. Jag tror att Anita Brodén i förra debatten lyfte fram upplevelse och rekreation, men det hör även hemma här. Landsbygden - inte minst skogen, men även det öppna landskapet - är central för turismen. Det är en del som regeringen har valt att satsa stora resurser på. Vi har att göra ett gemensamt arbete globalt genom att exportera vårt kunnande och vår kompetens när det gäller skogen och jorden. Vi ska se till att göra det på två sätt, dels kommersiellt, dels via biståndspolitiken och en aktiv satsning på att få till stånd en produktion, inte minst i Afrika, som är hållbar. Jag ler ibland när Kew Nordqvist talar om hur viktigt det är att vi lagstiftar och reglerar. Jag tror att förebilder är det viktigaste som finns. Du är egentligen ett exempel på det, Kew. En bygd har ställt om, inte för att lagen säger så utan för att det finns de som går före. Jag tror att den mänskliga förebilden och förebilden i företagandet är mycket mer verkningsfulla. Det är viktigt att vi stimulerar detta. Det har alliansregeringen visat mycket påtagligt i den budget som vi nu diskuterar och med de satsningar som är gjorda tidigare. Landsbygdsprogrammet är ett centralt redskap i det arbetet. De satsningar på skogen som jag nämnde i den förra debatten och resurser till Skogsstyrelsen är också oerhört viktiga för att öka kunskapen hos oss alla. Herr talman! Jag kan inte heller låta bli att nämna någonting från den djurskyddskonferens som Anita Brodén tog upp. Det var Jordbruksverkets stora höstkonferens som hade djurskydd som tema. Där presenterade Eva Eriksson sin utredning. Där konstaterades samfällt av alla aktörer i rummet att det regeringen har gjort var rätt, nämligen att föra över djurskyddet och tillsynen till länsstyrelserna. Nu kan vi äntligen få en mer likvärdig tillsyn med kvalitet och tillsyn där kompetensen också finns. De som själva ska utöva tillsynen har möjlighet att ha kolleger och kan känna sig styrkta i att ibland leva under arbetsförhållanden som ingen av oss här ser som acceptabla. Man ska inte behöva bli hotad för att man jobbar med de här frågorna. Eva Erikssons utredning lägger också tyngdpunkten på något som jag tycker är oerhört centralt. Det är vi som djurägare som har ansvar för våra djur. Det är vi som ska se till att de har en väl fungerande livsmiljö. Därför behövs det inte några nya ombudsmän, utan det behövs kompetens och kunskap hos de djurägare som finns. Det finns också goda förslag att jobba vidare med i den utredning som nu ligger på våra skrivbord och förhoppningsvis läses som jullektyr om vi inte har läst den. Det ekologiska kan vara en spjutspets. Men har vi inte ett konventionellt, vad nu det är, jordbruk i det stora hela som också tar sitt ansvar och jobbar enligt Greppa näringen eller någonting annat? Jag är ganska trött på att det låter som om de konventionella, vanliga lantbrukarna inte tar miljöansvar. Det är återigen lätt att lyfta fram hembygden. Jag kommer från ett sammanhang där jag vet att många av dem har gjort minst lika mycket, men de har inte certifierat sig. De har inte gått över av olika skäl, men de är minst lika besjälade av att ta hand om natur och miljö. De släpper inte ut ett dugg mer handelsgödsel än vad som är absolut nödvändigt. Den ekonom finns inte i de småländska skogarna som lägger ut en krona mer än nödvändigt på det som inte ger någonting tillbaka. Jag tror att det är så på fler håll. Det är också viktigt att säga att den reform som nu ligger framför oss när det gäller jordbrukspolitik och landsbygdspolitik är oerhört central. Det är viktigt att vi konstaterar att det är de företagare som bedriver modernäringen som är grunden för landsbygdens fortsatta utveckling. Det är de som ska ha villkor och förutsättningar som fungerar. Där har alliansregeringen vidtagit ett antal åtgärder, och fler måste vidtas för att lätta på kontrollsituationen och regelbördorna. Då är de resurser till slakteriverksamhet som flera har nämnt tidigare oerhört viktiga. De ska inte förringas. Såvitt jag har förstått har de också till största delen hamnat där de ska, nämligen för att se till att den lantbrukare som lämnar djur till slakt får nytta av detta. Herr talman! Jag hade några minuter tillgodo på mitt förra anförande. Det var av ett enda skäl egentligen. Jag har haft förmånen att leda miljö och jordbruksutskottets utvärderingsgrupp. Vi har tittat på ett antal saker. I den förra debatten tog Nina Lundström från Folkpartiet upp det som vi har gjort när det gäller biologisk mångfald. I det här betänkandet har vi tittat på fiskefrågor och skrotningspremier. Jag vet att Jan-Olof Larsson säkert kommer att ta upp detta i ett senare anförande. Det som jag tycker är centralt och viktigt är att miljö och jordbruksutskottet under många år systematiskt har följt utvärderingsfrågorna. Jag tror att vi är en av anledningarna till att det just nu här i kammaren och i riksdagsstyrelsen diskuteras hur vi ska jobba med utvärderingsfrågorna framöver. Jag ser med spänning fram emot att vi får bredare perspektiv och jobbar mer utskottsövergripande. Det skulle vara oerhört intressant att få vara med i en sådan process. Den bredbandssatsning som vi nu talar så varmt för i den här debatten är lika relevant att diskutera på näringsutskottets område för landsbygdsfrågor. Vi behöver se på helheten. Att departementet nu heter Landsbygdsdepartementet är väl också en signal om att vi behöver ta ett samlat grepp över frågorna. Jag förväntar mig att kollegerna framför mig har läst utvärderingsrapporterna. Till er som lyssnar på detta och som inte har läst dem vill jag säga: Gör det! Jag brukar säga att de är oerhört nyttiga läroböcker. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet och önska alla här och vårt eget kansli en god jul och ett gott nytt år.

Herr talman! Som Irene Oskarsson sade ska jag beröra vår utvärdering, men först vill jag ge några kommentarer. Nu har jag suttit och lyssnat på två ämnesområden som miljö och jordbruksutskottet diskuterat och därför har jag några kommentarer. Det sades att Sverige har haft en urstark återhämtning inom ekonomi och så vidare. Det är fantastiskt att vi haft en urstark återhämtning och samtidigt, enligt finansministern, har en gigantisk arbetslöshet i Sverige. Vi har en ungdomsarbetslöshet som är bland de högsta i Europa och en långtidsarbetslöshet som ökat tre år i rad och också är gigantisk. Ändå har vi en urstark återhämtning. Jag är bara rädd för vad det innebär när vi nu går in i en kraftig lågkonjunktur. Det har också sagts att regeringen vill utveckla det kustnära fisket. Nu har man haft ett antal år på sig för att göra det. Jag kan informera att det gått åt andra hållet. Det har gått bakåt, och vi har snart inget kustfiske kvar. Byråkratin har man satsat mycket på att minska hörde vi här. Tittar vi på fisket ser vi att det inte är så intressant att debattera i den här kammaren, för det är inte så himla många fiskare som sitter här. Det är mest bönder och skogsägare. Fisket är en oerhört viktig näring för en levande landsbygd, men vi håller på att slå undan fötterna på den. Och byråkratin är gigantisk. Den har inte minskat en enda procent. I stället har den ökat med 25-30 procent. Så är fallet. Fisket är inte mindre styrt av EU-regler än vad jordbruket är, men man har inte lagt ned någon större möda på att underlätta för fisket. Bengt-Anders Johansson, vår vice ordförande i utskottet, var imponerad över att man kunde använda skogen till nästan allting, till kläder och annat. Man kunde snart börja äta den - ja, det kunde man redan för hundra år sedan då man åt barkbröd. Jag är säker på att om det här fortsätter är vi snart där igen. I sitt sista inlägg frågade Bengt-Anders om vi ville förbjuda konventionellt jordbruk. Nej, det vill vi inte göra, absolut inte. Det är helt nödvändigt att ha konventionellt jordbruk, men vi vill att vi brukar jorden på ett ekologiskt hållbart sätt, så nära ekologiskt jordbruk som möjligt. Det är dit vi förhoppningsvis ska komma så att vi slipper ha två olika jordbruk. Vi vill att jorden ska brukas på ett hållbart sätt. Anita Brodén tog upp att det finns förslag på hur vi ska se till våra katter på ett bra sätt. Där är hon och jag ense. Jag är kattälskare av stora mått. Det finns dock inget förslag. Eva Erikssons utredning finns, och vi ska noga följa upp att förslag kommer. Vi är helt överens om att det ska vävas in i den proposition som eventuellt kan komma. Det talades också om konkurrenskraft. Vad gäller subventionen av drivmedelsskatt, som vi införde, tar ni bort den, Staffan Danielsson. Det kostar ett antal miljoner för bönderna. Kom ihåg det! Och de 90 miljoner som man lägger på slakterierna tar man från landsbygdsprogrammet. Det är alltså bönderna själva som får betala de 90 miljonerna. Så är verkligheten. Låt mig så gå över till utvärderingen. Miljö och jordbruksutskottet har under ett antal år följt upp olika områden inom utskottets verksamhetsansvar. I år har vi bland annat valt att följa upp regeringens resultatredovisning inom de båda utgiftsområdena. Syftet med uppföljningen har varit att ta fram fördjupade kunskapsunderlag inför beredningen av budgeten för år 2012 samt ge ett underlag för den fortsatta dialogen kring utvecklingen av den ekonomiska styrningen. Till utskottets förfogande har vi haft en enastående hjälp av riksdagens utredningstjänst och inte minst av utskottets kansli. Ett fantastiskt arbete har de lagt ned. Herr talman! Utskottet har i tidigare utvärderingar påpekat vikten av att det finns tydliga och uppföljningsbara mål och att det ska vara möjligt att följa kopplingen mellan gjorda insatser, uppnådda resultat och regeringens anslagsförslag. Regeringen har haft en förkärlek till att redovisa förbrukade insatsmedel i stället för att redovisa uppnådda resultat. Mycket av den tidigare kritiken finns även i denna utvärdering. Om det funnits en större ambition hos regeringen att åstadkomma tydligare indikatorer för att följa upp i vilken grad målen nås skulle utvärderingsarbetet ha varit betydligt lättare. Indikatorer redovisas inte för alla delar som ingår i resultatredovisningen. Bland annat kan nämnas området som rör den småskaliga livsmedelsproduktionen, som ofta lyfts fram av utskottet. Här har regeringen ännu inte redovisat några indikatorer för att ge möjlighet att påvisa vilken riktning utvecklingen går inom detta område. I och med det är det omöjligt att påvisa om de ekonomiska satsningar som görs har någon effekt eller om det är ett slöseri med skattemedel. Uppföljnings och utvärderingsgruppen konstaterar att den satsning som regeringen gör på kemikalieområdet med 100 miljoner är en av de politiska huvuduppgifterna under mandatperioden. Genom resursförstärkningen ska förutsättningar skapas för att Sverige ska bli ett av de ledande länderna när det gäller att ta fram förslag för effektivare tillämpning av lagstiftningen och vid behov verka för en strängare lagstiftning. Resursförstärkningen används i huvudsak till personalförstärkningar. Gruppen anser att det är väsentligt att satsningen följs upp och utvärderas samt att uppnådda resultat redovisas i förhållande till satsningens kostnader. I detta bör ingå vilka långsiktiga effekter satsningen får för en giftfri miljö. Gruppen menar också att det är viktigt att regeringen återkommer till riksdagen i någon av de två kommande budgetpropositionerna beträffande de konsekvenser regeringen ser när den riktade satsningen upphör, detta inte minst med tanke på att större delen av satsningen går till personalförstärkningar. Det vore olyckligt om man på grund av att satsningen avbryts tappar kompetens. Herr talman! Inom fisket har regeringen under ett antal år lagt många miljoner av våra skattemedel. Stora delar av dessa har lagts på att skrota ut fiskefartyg för att på så sätt öka lönsamheten inom fisket. Redan 2007 påpekade den dåvarande utvärderingsgruppen att skrotningsbidraget kunde göras betydligt träffsäkrare. I förra årets uppföljning av regeringens resultatredovisning konstaterade vi att regeringen inte följt upp konsekvenserna för lönsamheten inom fisket. I årets uppföljning har det konstaterats att det finns olika syn på huruvida skrotningsbidraget är bra eller dåligt. Näringen menar att de senaste kampanjerna har motverkats av Fiskeriverkets egna beslut att bevilja torskfisketillstånd i Östersjön samt att nya fartygstillstånd beviljats till båtar under tio meter i Västerhavet. De menar att Fiskeriverket borde ha sett över sitt samlade regelverk innan kampanjen inleddes. Det kan tyckas att det vore naturligt att se till att stoppa inflödet av båtar innan man betalar stora summor för att minska antalet. Man kan säga att kritiken ligger helt i linje med vad utskottets utvärderingsgrupp framförde redan 2007. Herr talman! Om det skett en lönsamhetsökning tack vare alla miljoner som satsats på skrotning är näst intill omöjligt att avgöra. Gruppen anser att rutinerna för uppföljning av genomförda insatser måste förbättras. Man vet i dag inte hur många som fortsatt inom näringen efter att de erhållit skrotningsbidrag. Man vet inte om eller hur lönsamheten har påverkats. Gruppen kan konstatera att regeringen inte kommenterat de synpunkter om skrotningen som miljö och jordbruksutskottet framförde 2010. Det är anmärkningsvärt med tanke på de stora summor som satsades och den kritik som kom fram från flera håll. Gruppen vill i årets uppföljning därför betona vikten av att regeringen följer den fortsatta utvecklingen och återkommer till riksdagen med information i frågan. Herr talman! En annan stor satsning som regeringen gjorde var att skänka den svenska pelagiska kvoten till ett antal fiskare. Detta motsvarade hundratals miljoner kronor. Det borde vara rimligt att regeringen återkom med en redovisning av vilken effekt denna enorma satsning fått. Hur blev det med lönsamheten? Hur blev det med ägarkoncentrationen? Var blev de utköpta fiskefartygen av? Alla dessa miljoner som tillfördes näringen, hur påverkade de andra fiskeslag i investeringar? Och hur påverkades koncentrationen av dessa fisken, om de påverkades? Ja, det finns många frågeställningar utifrån denna satsning, men inte en enda kommentar har återrapporterats om en av de största ekonomiska satsningar som vi svenska medborgare gjort inom fiskenäringen. Herr talman! Det behövs utvärderingar inom respektive utskottsområde. Det är helt klart. Det är viktigt att riksdagen kan följa upp hur de olika satsningarna utfaller och ges möjlighet till omprioriteringar när budgeten ska fastställas. Likaså är det viktigt att regeringen tar lika seriöst på möjligheten till utvärderingar som riksdagen och också tar del av de kommentarer som utskotten framför. Om det sker blir regeringens resultatredovisningar och utskottens utvärderingar än mer betydelsefulla i det kommande arbetet i riksdagen. Med detta vill jag önska god jul och ett gott nytt år till kolleger och till er som arbetar i riksdagen.